Herr talman! Anne Ludvigsson har frågat mig om jag anser att det är värdefullt att det finns ett levande EWK-museum, och hur jag i så fall avser att agera för att göra det möjligt. Det är glädjande att det mångåriga arbete som bland annat EWK-sällskapet gjort för att åstadkomma ett EWK-museum har krönts med framgång. Museet har skapats genom donationer och bidrag från Centerpartiet, Lantbrukarnas Riksförbund, Aftonbladet och Söderköpings kommun. När denna fråga tidigare diskuterades i kammaren under 2007 framhöll jag möjligheten att söka alternativa finansieringsmöjligheter för ändamålet. Det har nu visat sig framgångsrikt och gör att samlingen kan bevaras för framtiden. Detta är ett viktigt steg som visar exempel på nya samverkansformer mellan offentliga institutioner, näringsliv och civilsamhälle. Frågan om bidrag till Arbetets museum för att driva EWK-museet och utveckla dess verksamhet inom nya områden, till exempel internationellt utbyte, hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Det innebär att ändamålets angelägenhet måste jämföras med andra viktiga behov inom kulturområdet. Regeringen föreslår inte något sådant stöd i budgetpropositionen för 2010.

Herr talman! Jag tackar först för svaret. Det är inte första gången som vi debatterar ett EWK-museum och den politiska illustrationskonsten och dess värde. Men denna debatt är inte mindre aktuell denna gång, tvärtom. Ministern är tydlig i sitt och regeringens svar. Den unika möjlighet som Sverige har genom EWK-samlingarna och nu det museum som har byggts upp under 2009 och möjligheterna att utveckla den politiska illustrationskonsten är inte tillräckligt viktiga för att få regeringens stöd. Det är, precis som ministern säger i svaret, en donation och bidrag som har gjort det möjligt att anställa en person som tillsammans med Arbetets museums övriga personal under drygt ett år - 2009 - har tagit hand om samlingen och också byggt upp en permanent utställning och ett galleri. Detta invigdes i våras av näringsminister Maud Olofsson. Men i och med utgången av 2009 är medlen slut, och därmed kommer verksamheten att begränsas till att bevara samlingen. Då vill jag också tillägga att många bilder i samlingen är i dåligt skick, och de behöver tas om hand och konserveras, vilket det inte finns möjlighet till framöver. Museet har jobbat mycket under 2009 med hjälp av pengar som man har fått. Man har bland annat byggt upp ett nordiskt och internationellt kontaktnät. Intresset är stort runt om i världen, och förtroendet för museet är också väldigt stort. År 2006 blossade det upp en cartoonist-kris efter att den danska tidningen Jyllands-Posten hade publicerat karikatyrteckningarna av profeten Mohammed. Det visar hur slagkraftig politisk illustrationskonst är som bildflora i det dagliga offentliga samtalet både nationellt och internationellt. EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst, som det heter, vill arbeta vidare för att skapa verktyg för att hantera just sådana här frågor. Man vill skapa verktyg som också kan användas i juridiken, i journalistiken, inom samhällsdebatten och inte minst inom utbildningsväsendet just för att hantera känsliga och svåra frågor där gränserna för kulturella traditioner och tabun bevakas väldigt hårt. Om man får den här möjligheten och bidraget framöver - det handlar om 1 miljon i årligt bidrag - kommer EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst att bli ett centrum i världen för den här kunskapen. Delar ministern min uppfattning om värdet av att utveckla de kunskaper som finns i Sverige och det viktiga arbete som EWK-museet nu har påbörjat? Anser ministern att den situation man nu står inför där mycket kommer att avbrytas under 2010 är en situation som är acceptabel och som ministern är nöjd med?
Herr talman! Anne Ludvigsson och jag har diskuterat den här frågan tidigare. Jag har också besökt Arbetets museum ett flertal gånger. Vi kan enas så långt som att politisk illustrationskonst är ett väldigt intressant område. Det är extra spännande att höra det som Anne Ludvigsson lyfte fram om att det varit mycket uppskattat och att man har fått nya kontaktytor. Det finns ett stort intresse från omvärlden i Sverige och utomlands både i Norden och kanske till och med utanför Norden och Europa. Man kan ställa sig frågan: Är detta inte en verksamhet som kan överleva just genom de nya kontaktytorna? Det har gått in medel såväl via Access som via den donation som bland annat Centerpartiet gav men också medel från kommun och jag tror också landsting. Jag ska ärligt säga att jag är glad över det arbetet som skett på Arbetets museum. Jag har också kunnat följa EWK:s teckningar under många år. Men det finns ändå alltid prioriteringar. Det går inte att göra allt, och ibland kanske inte ens allt som man vill. Arbetets museum har 14 miljoner i anslag, tror jag. Om man ser att detta är en viktig verksamhet som det finns stora möjligheter att utveckla, och i synnerhet efter det att man har fått stöd tidigare, kanske man kan göra en omprioritering inom sitt anslag. Det är möjligt att de kanske väljer att kanske prioritera något annat. Det kan jag inte svara på. Men jag tycker den frågan ändå måste ställas. Jag kan också ärligt säga att vi är i en situation där vårt kulturarv hela tiden växer. Det blir mer och mer, och större och större. EWK är inte den enda inom den här genren. Vi har O.A. och Albert Engström. Jag tror att han har någon stuga i Grisslehamn som någon hembygdsförening stöder, och teckningarna finns också på museer. Det går inte att bygga stora samlingar och museer överallt. På det här området som på många andra har vi också ett stort kulturarv att bevara. Det innebär allt större kostnader i takt med att arvet växer men också i takt med våra kunskaper om hur vi ska vårda det växer. Ibland måste man prioritera, och detta var inte något som vi kunde prioritera i budgeten för 2010.
Herr talman! Det är raka besked. Det är ingenting som regeringen prioriterar. Vi vet vad regeringen prioriterar, och det är bland annat skattesänkningar. Vi socialdemokrater har dock avsatt 1 miljon i våra budgetar de senaste åren för museet Centrum för politisk illustrationskonst. Vi gör det för att det är något unikt. Jag vill inte rangordna inom Sverige. Men EWK är otroligt känd och den som jag ändå tror är mest känd internationellt. Detta med politisk illustrationskonst har en så nära koppling till demokrati och yttrandefrihet. Det förstärker demokrati och samhällsutveckling inte minst i vår tid. Mycket har påbörjats under 2009. Bland annat har man tagit initiativ och blivit huvudkoordinatör för Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst. Det visar att man verkligen har förtroende för Arbetet museum och den verksamhet som man nu håller på att bygga upp och vill fortsätta med. Man knyter också nyckelpersoner inom det här området med kunskap till sig från hela världen. Herr talman! År 2010 är Qatars huvudstad Doha utsedd till kulturhuvudstad för arabnationerna. Qatar vill och Arbetets museum försöker att det ska bli ett samarbete just inom politisk illustrationskonst. Man ska jobba med de tre tabun som finns, sex, politik och religion. Det är viktiga saker. Man är också i Mexiko. Mexikos ambassadör har besökt Arbetets museum och vill också gärna samarbeta. Det är tänkt att det ska ske någonting sommaren 2010 i samband med att Mexiko firar 200-årsjubilieet av sin självständighet. Förmodligen och uppenbarligen tycker inte ministern att detta är viktigt. Pengarna är nu slut. Visst är det bra om andra kan gå in och donera. Jag är väldigt glad om Centerpartiet gör en ny donation. Men vi vet också att klimatet i samhället har blivit hårdare. Museerna har också ekonomiska svårigheter. Det är kanske inte lika lätt i nuläget att få sponsring och donationer. Dessutom är det så att man inte får använda de projektpengar man har fått till just basverksamheten att sköta om samlingarna och utveckla museet, utan de är öronmärkta för projektsamarbetet. Anser ministern att 1 miljon är för mycket att ge till Arbetets museum för att allt detta ska kunna utvecklas och förverkligas? Jag ser att det kommer tillbaka så mycket annat i samhället, inte minst inom demokrati och yttrandefrihet och också internationellt. Men det ger också arbetstillfällen. Jag tror att det är en väl värd investering att satsa på den här verksamheten så att den kan utvecklas. Det behövs en summa för att kunna ha basverksamhet. Vi vet också att om man inte ens en gång har den kan man inte heller ta till sig stora nya projekt.
Herr talman! Det är bättre att ge raka besked, säger Anne Ludvigsson. Det är det ju. Jag tror att Arbetets museum vet väl vad som gäller. Vi har haft samtal med chefen där ett flertal gånger. Han är inte förvånad över det förslag som ligger i budgetpropositionen. Anne Ludvigsson tog upp skattesänkningarna. Det är viktigt för oss, i synnerhet när vi lever i ett land med snart sagt de högsta skatterna i världen. Det är oerhört viktigt att människor får behålla mer av det de tjänar in. Vi tycker att det är en viktig fråga. Jag vet att Socialdemokraterna inte tycker att det är en viktig fråga, men vi gör faktiskt det. Det finns väldigt stora behov hos de 19 statliga museer som finns. Vi har också gjort satsningar där under dessa tre år som jag suttit som kulturminister. Det kommer alltid att heta att det inte är tillräckligt. Vården av kulturarvet är prioriterat, och det är också därför mycket pengar går till detta. Jag vet också att EWK-sällskapet bildades 1993. Det har funnits ganska länge. Man har förmodligen haft kontakter med Socialdemokraterna och tidigare socialdemokratiska kulturministrar innan jag kom in i bilden och förmodligen fått nej där också. Jag vet att man uppvaktade statssekreteraren i den förra, socialdemokratiska regeringen så sent som våren 2006. Det blev nej där också. Jag förstår inte varför ni tror att vi plötsligt skulle göra någonting som ni själva i regeringsställning inte ansåg prioriterat. Sedan kan jag också tycka att det är väldigt roligt att det här har kommit i gång och att Accessmedlen har kunnat användas till detta. Statens medel räcker inte till precis allting. Jag önskar Arbetets museum framgång i det samarbete man uppenbarligen ska ha med Qatar och Mexiko om politisk och annan demokratisk yttrandefrihet.
Herr talman! Vi får väl hoppas att det blir möjligt att genomföra det som man önskar. Det är ministerns partivänner i Söderköpings kommun och i Region Östsam i Östergötland som bestämmer det. Mig veterligt har man inte sagt ja till några medel ännu. Jag vet att EWK-museet försöker övervintra. Det är lite roligt att ministern säger att man inte gör det som den socialdemokratiska regeringen inte heller gjorde. Det är tråkigt att man går i tidigare, socialdemokratiska regeringars fotspår när det gäller medel till EWK-museet. Nu har det blivit ett skifte bakom spakarna. Nu finns den här miljonen på plats. Sedan är det mycket som den här regeringen gör som inte vi socialdemokrater gjorde. Vi ska väl inte ha någon skattedebatt här, men där finns det saker som vi varken gjorde eller skulle ha gjort. För mig är det här oerhört viktigt. Det talar också lite om vilket samhälle vi vill ha. Det är viktigt att barn och unga i Sverige och runt om i världen får möta den politiska illustrationskonsten och lära sig att hantera den och utöva den. Det finns ett värde i att skapa den. Jag kan konstatera att ministern säger nej och inte anser att det här är så viktigt. Precis som vi har hört här flera gånger går skattesänkningar före. Det får vi respektera. Vi socialdemokrater vill göra det möjligt att sprida kännedom om EWK och hans konst. Vi vill ge möjlighet till forskning på EWK-samlingen, stimulera intresset och förståelsen för den politiska illustrationskonsten och genomföra nationellt och internationellt samarbete och seminarier. Det hade varit glädjande om ministern hade delat min åsikt i detta.
Herr talman! Jag är också glad att den här miljonen finns på plats tack vare Centerpartiet, för annars hade det kanske inte blivit några pengar. Det blev det ju inte under den förra regeringen. Jag kan bara önska dem ett fortsatt lycka till. Det är alldeles uppenbart av det som Anne Ludvigsson har berättat att de har byggt upp bra plattformar, bra kontaktytor inom Sverige och utanför Sverige och närmat sig andra områden, journalistik, utbildning och juridik. Jag skulle tro att det finns en absolut framtid för EWK-museet och det här centret för politisk illustrationskonst som man vill bygga upp även utan en statlig miljon. Det verkar som om det finns en god grund att bygga vidare på, i synnerhet som Anne Ludvigsson säger att det finns ett stort intresse för den här verksamheten. Det gläder mig. Det är riktigt som Anne Ludvigsson säger att man behöver utveckla det här med mediekompetens. Det är någonting som vi arbetar med såväl på EU-nivå, med de slutsatser som vi ska anta i Bryssel på fredag, som i det arbete som Medierådet bedriver i Sverige. Där är vi helt överens.